Herr talman! Bankoutskottet behandlar ju ingående olika aspekter på lokaliseringsoch regionalpolitiken i sitt utlåtande. Enligt nu gällande regler är det statliga lokaliseringsstödet besränsat till att gälla industrin och turistnäringen. Med anledning av olika motioner behandlar nu utskottet denna fråga ur en något vidare synpunkt och kommer bl.a. in på utbildningsväsendets lokalisering och betydelse som regionalpolitiskt medel, en betydelse som jag tror kommer att bli stor framdeles. Något som man dock inte behandlar i egentlig mening är servicenäringarnas betydelse för den framtida sysselsättningen. Industrin kommer ju enligt olika beräkningar att på sikt minska antalet sysselsatta i samband med att tillverkningen av olika produkter mekaniseras och koncentreras till större enheter. Om 30 eller kanske 50 år har de traditionella industrierna måhända endast hälften av det nuvarande antalet anställda. Det torde vara klart att en lokaliseringspolitik som begränsar sin insats till industrin och turismen åtminstone beträffande industrin arbetar i ett svårt läge. Enligt min mening gäller det därför att finna nya lokaliseringsobjekt inom en sektor där sysselsättningen ökar och där en lokalisering i ett stagnerande område från samhällsekonomisk synpunkt är positiv samt jämbördig eller bättre, mätt med företagsekonomiska kalkyler. Den sökta produktionen bör vara så arbetskraftsintensiv som möjligt. Helst bör den varken vara råvarueller marknadsbunden. Dessa krav uppfylls bland annat inom vissa delar av servicesektorn, där det ofta är institutionella snarare än ekonomiska förhållanden, som avgör lokaliseringen. Vi vet att samhället t.ex. står inför en omfattande utökning av antalet vårdplatser. De nybyggnader av sjukhus både för långtids-, mentaloch akutvård som måste ske bör då föranleda överväganden om inte stora fördelar finns att vinna genom att en god del av nyinvesteringarna görs utanför de egentliga storstadsregionerna. De fördelar som huvudsakligen kan uppnås är lägre kostnader för investeringar och minskade kostnader för anskaffning av vårdpersonal. Eftersom personalen vid sjukhus är större än antalet patienter och investeringskostnaderna är höga, så får den mottagande kommunen en stark stimulans genom den ökade sysselsättningen. Samtidigt minskar man trycket på storstadsregionernas ansträngda arbetsmarknad. Det enda sakliga men tungt vägande skälet mot en sådan lokalisering av sjukhus är naturligtvis kravet på goda möjligheter till kontakter mellan patienter och anförvanter. Detta är givetvis en fråga som måste lösas, men med den nuvarande snabba utvecklingen på transportområdet bör nya möjligheter här snart kunna öppna sig. Snabbare och relativt sett billigare förbindelser och t.ex. dubbelsidig television bör kunna möjliggöra god kontakt mellan patienter och deras anhöriga. Det skulle säkert bli mycket billigare för samhället att satsa på sådana anordningar än att bygga ut vårdanstalterna ytterligare i storstadsområdena. En annan fråga som jag gärna vill ta upp i detta sammanhang är att vår beskattning måste vara neutral och inte som för närvarande då de som bor i periferin av vårt land ofta beskattas hårdare. Dels är ofta den kommunala utdebiteringen högre i perifert belägna områden, dels har den direkta statliga beskattningen klart negativa verkningar när det gäller att lokalisera företag till orter med relativt höga transportkostnader. Jag tänker exempelvis på Norrland och Gotland, där rent allmänt sett de höga transportkostnaderna medför att den mervärdeskatt som läggs på varans pris, i kronor räknat, blir högre ju större transportkostnaderna är, eftersom moms också utgår på transportkostnader. Kostar det t.ex. 1000 kronor att frakta en vara till en viss plats så blir momsen cirka 100 kronor, men kostar det bara 500 kronor att frakta samma vara från en mer välbelägen ort till samma plats som det förut var frågan om så blir momsen endast 50 kronor. Detta är ett förhållande som statsmakterna måste ha sin uppmärksamhet riktad på om vi skall komma någon vart med lokaliseringspolitiken. Skattepolitiken får inte missgynna de områden som ligger sämre till ur En annan fråga, som också är intressant är de företagsekonomiska och samhällsekonomiska kostnaderna i samband med etablering av ny företagsamhet. När en ort expanderar medför detta kostnader för samhället — kommun och stat. Det gäller stadsplanefrågor, bostadsbyggande, utbyggnad av skolväsendet, vatten och avlopp, elkraft etc. Det är klart att dessa samhällets kostnader bör beaktas vid lokalisering och inte bara företagets egna kostnader. I tätorter som går tillbaka finns ofta ett efter ortens storlek väl utbyggt samhälle, där stora kapitalkostnader lagts ned just på dessa områden. Vid en befolkningsminskning kan dessa insatser inte till fullo utnyttjas, utan det insatta kapitalet blir ofta till en stor del värdelöst. Det är därför viktigt att man i samband med lokalisering av företag tar hänsyn inte bara till de företagsekonomiska utan också till de samhälleliga kostnaderna, antingen det nu gäller nyinvesteringar eller kostnader som redan är nedlagda och projekten färdiga att nyttjas. Utskottet är också inne på de här frågorna och anser att det är av särskild vikt att de samhällsekonomiska kostnaderna utreds. Detta uttalande noteras med tacksamhet. Men man måste givetvis också ta hänsyn till de kostnader som är förenade med omiflyttning av arbetskraft från en ort till en annan, och då inte bara till samhällets kostnader utan också till de kostnader som fortfarande drabbar den enskilde och som inte täckes genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller på annat sätt. Utskottet har också behandlat min motion om en särskild delegation för att åstadkomma etablering av statlig verksamhet på Gotland. Bakgrunden till motionen är naturligtvis den väntade befolkningsminskningen på Gotland och de konsekvenser denna för med sig för befolkningen där, då man ju inte som i andra områden i Sverige kan dra nytta av angränsande regioners resurser i olika hänseenden. I årets statsverksproposition har ett särskilt kapitel ägnats åt regional utveckling, där man bl.a. redogör för länsplanering 1967, dess syfte och utformning samt för den beräknade utvecklingen i de olika länen. När det gäller jämförbarheten mellan de skilda länen anföres att länsstyrelserna fick fritt utforma prognos 2. Detta betyder — även om planeringsnivån i allmänhet är rimlig att resultaten i de skilda länen inte är fullt jämförbara. Prognos 1 hade till syfte att motverka olägenheterna härav. Det har emellertid befunnits nödvändigt att något vidareutveckla detta prognosalternativ för att få ett mera tillfredsställande underlag för jämförelse mellan länen. Detta vidareutvecklade prognosalternativ har utarbetats inom inrikesdepartementets planeringssekretariat, varvid även de skilda länsresultaten har sammanställts och värderats. Alternativet benämnes i propositionen »prognos 0». Gotland hade vid senaste årsskiftet omkring 54 000 invånare. Under de senaste 15 åren har Gotland haft ett utflyttningsöverskott på över 9000 personer. Födelseöverskottet på ön har medverkat till att befolkningsminskningen har begränsats till cirka 5 000 personer. Enligt prognos 2 beräknas folkmängden på Gotland år 1980 uppgå till 50 700 personer, men enligt prognos 0, som alltså skall vara mera jämförbar länen emellan, skulle den samma år vara endast 47 000 personer. Alternativ 0 innebär också att Gotlands befolkning år 1980 skulle uppgå till endast 87,1 procent av befolkningstalet 1967. Endast två län i hela Sverige beräknas få en sämre procentuell utveckling, nämligen Jämtlands och Norrbottens län. Länsstyrelsen har också beräknat att Gotlands folkmängd år 1980 skall uppgå till 58000 personer om antalet in flyttade respektive utflyttade blir lika stort. Detta skulle med hänsyn till prognos 0 innebära att utflyttningsöverskottet skulle uppgå till 11 000 personer fram till år 1980, om nu inrikesdepartementets prognos är riktig. Det är en fruktansvärt stor åderlåtning av Gotlands befolkning, som i första hand kommer att beröra den yngre arbetskraften. Antalet äldre personer kommer därigenom att öka avsevärt relativt sett. En sådan nedgång i sysselsättningen kommer också att få allvarliga konsekvenser på olika områden. Underlag kommer att saknas för en allsidig samhällsservice. Särskilt gäller detta akutsjukvården och de gymnasiala skolformerna. Allvarliga är också de ekonomiska konsekvenserna för kommuner och landsting genom det beräknade bortfallet av skatteunderlag och de ökade kostnaderna för åldringsvården och vården av långvarigt sjuka, beroende på den kraftiga uppgången av antalet åldringar. Eftersom en väl utvecklad samhällelig och kommersiell service är en grundförutsättning för en regions attraktionskraft torde en sådan här negativ utveckling innebära en stor risk för att bristande service kan bli ett primärt utflyttningsmotiv för många gotlänningar. Vidare innebär den minskade tillgången på manlig personal en kraftig försvagning av mobiliseringsoch kuppförsvarsberedskapen på Gotland. Det är därför angeläget att olika åtgärder prövas för att motverka denna negativa tendens. I andra motioner till årets riksdag har bl.a. föreslagits att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte uttala att nyetablering av företag och utveckling av redan befintligt näringsliv på Gotland — liksom av turistoch fritidsnäringar — stöds med lån och bidrag som om länet ingick i det norra stödområdet. En annan motion gick ut på samordning av lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiken, t.ex. att beredskapsarbeten fick användas i lokaliseringspoli tiskt syfte för bl.a. uppförande av industribyggnader och turistanläggningar. Tyvärr har dessa motioner behandlats av andra utskott och är därför i dag inte föremål för behandling. Beträffande Gotland är emellertid faktum det att sedan bestämmelserna om lokaliseringsstöd kom till har Gotland kommit i ett sämre läge än tidigare och har fått endast ett obetydligt tillskott av arbetstillfällen genom lokaliseringsstöd. Enligt någon sammanställning skulle det endast röra sig om åtta sysselsatta. Den motion som i dag behandlas vill också aktivisera den statliga verksamheten på Gotland. Någon särskild delegation för Gotland vill utskottet dock inte vara med om. Man säger: »En särskild delegation, avsedd enbart för Gotland, är enligt utskottets mening inte erforderlig.» Här är det fastlänningens syn på Gotland som kommer fram. Öns litenhet, dess perifera läge och andra orsaker gör att man underskattar de problem som befolkningen där har att brottas med. Utskottet är emellertid också relativt positivt, när man säger att förekommande uppslag om statlig industri torde kunna tillvaratas inom existerande organ och inom det tillämnade bolaget för statlig industrietablering. Sedan tillfogar utskottet, »att de utvecklingstendenser, som motiverade de nu behandlade förslagen för Gotlands del,» — alltså motionen — »kan väntas bli närmare belysta vid den fortsatta regionalpolitiska planeringsverksamheten, varvid även de olika åtgärder för att påverka utvecklingen som kan framstå som nödvändiga kan avvägas mot varandra inom ramen för ett samlat handlingsprogram». Detta är i alla fall en positiv skrivning, som gotlänningarna bör kunna ställa vissa förhoppningar till. I en reservation av bl.a. herr Stefanson har frågan om en hela riket omfattande regional ekonomisk långtidsplanering tagits upp med utgångspunkt från Norrlands problem. Där har man också direkt uttalat sig för näringspolitiska insatser inom andra sammanhängande glesbygdsområden, varvid särskilt nämnts Dalarna, Värmland och Gotland. I ett par särskilda yttranden av herr Stefanson och herr Börjesson 1 Glömminge har också betonats angelägenheten av ökad sysselsättning inom industrin på Gotland och att turistnäringen där har goda utvecklingsmöjligheter om den tillförs stöd genom en aktiv näringspolitik. Herr talman! Jag är glad över att Gotlands problem börjar uppmärksammas här i riksdagen och hoppas att denna uppmärksamhet framdeles skall sätta positiva spår i utvecklingen på Gotland.

Herr talman! Det har förts en ganska lång och som jag tycker stillsam debatt om lokaliseringsfrågor, där Norrland och norrlandsproblemen kommit att ställas i fokus. Det är ganska naturligt att så har blivit fallet. Jag skall inte närmare gå in på utskottets utlåtande och de reservationer som är fogade till detta utlåtande — det har behandlats ganska utförligt av de föregående talarna utan vill begränsa mig till vissa synpunkter som kanske inte i så hög grad har kommit fram i den hittills förda debatten. När man läser utskottets utlåtande, får man en känsla av att utskottet har tagit seriöst och allvarligt på dessa problem och försökt att ta hänsyn till de olika synpunkter, som motionsledes och på annat sätt under utskottsbehandlingen kommit fram. Det var ett yttrande av herr Åke Larsson som jag fäste mig vid. Han säger att det här finns en ypperlig jordmån för överbud och spekulationer som skapar förväntningar som det blir svårt att infria. Han har säkerligen rätt i detta konstaterande, och jag skall inte polemisera mot honom på denna punkt. Det är naturligt att det blir så.

Men i fortsättningen sade herr Larsson i en replik att tack vare de löften som mitienpartierna ställt ut har människorna lockats att stanna kvar i dessa områden. Jag säger inte heller detta i avsikt att polemisera, utan bara därför all det en och annan gång händer att man i sitt politiska agerande och i sin verksamhet känner sig ha en viss anledning till misströstan huruvida det över huvud taget finns möjlighet att utöva något inflytande. Men här förefaller det som om vi skulle ha utövat ett stort inflytande. Skulle det visa sig att de aktioner som vi gjort och de meningar som vi givit uttryck åt har lett till ati befolkningen stannat kvar, är detta sannerligen en insats som det finns anledning att observera. Om det nu är meningen att man verkligen skall söka skapa ökade sysselsättningsmöjligheter inom dessa områden, bör det samtidigt vara angeläget att de människor som tänkes bli föremål för dessa åtgärder fortfarande finns kvar i området. Vi hade förra veckan en debatt om u-länderna.

Vi norrlänningar borde kanske inte tala så mycket om dessa norrlandspro blem här i riksdagen — man skall ju inte tala i egen sak, brukar det heta. Det är därför med stor tvekan som jag tagit till orda i denna fråga. Jag skulle vilja säga att jag tror att vi inte är betjänta av att söka göra svårigheterna större än de är eller att göra situationen dystrare än den egentligen är. Vi löper kanske då risken att hela diskussionen omkring norrlandsproblemen för många framstår som en diskussion om u-landsproblem, och jag tror inte att vi är betjänta av en sådan diskussion. Jag anser det angeläget att undvika detta, även om vi har lätt att måla i mörka färger, när vi kommer in på detta område. Vi behöver en mera nyanserad debatt som inte bara målar allting i svart, en debatt där vi också försöker peka på de många plusposter som onekligen finns i detta sammanhang. Jag har ingen anledning att dölja bekymren. De finns och är stora, men det finns bekymmer även på andra håll i vårt land som det kanske inte heller är så lätt att komma till rätta med. Vi vet allesammans — detta får även sin belysning i det utskottsutlåtande som här föreligger — att sysselsätt ningsgraden i Norrland är alltför låg. Vi har inte möjlighet att bereda sysselsättning åt den arbetskraft som på olika områden blir friställd. Det är angeläget att man klarlägger att detta beror på särskilda omständigheter. Det beror inte alls på att förutsättningar för industriell utveckling saknas inom dessa områden, utan orsaken är framför allt den snabba strukturomvandling som har skett och där vi inte hunnit följa med. Vi har inte heller den företagstradition som man i många andra delar av vårt land har möjlighet att bygga på. Denna utveckling har skett framför allt på grund därav att den näringsstruktur som tidigare bildat det egentliga underlaget för sysselsättningen inom dessa områden, nämligen jorden och skogen, snabbt viker och inte längre ger arbete och försörjning på det sätt som den tidigare har gjort. Det är där för utomordentligt viktigt att vi kan ge verklig tyngd och allvar åt kravet på en ny näringspolitisk inriktning med initialåtgärder som samhället måste svara för. Detta är det pris som vi måste betala för att hålla dessa bygder levande och för att ge ett innehåll åt den målsättning som vi senast i går i andra la. Människorna inom dessa områden skall kunna känna samma trygghet som människorna i områden, som haft andra möjligheter att expandera. Det är därför angeläget att fastslå att de svårigheter som man här möter mera beror på problemets dimensioner än på att förutsättningar för annan verksamhet än jordoch skogsbruk, som man i huvudsak har haft sin försörjning av tidigare, inte skulle föreligga inom dessa områden. När man talar om Norrland, är det så väldigt lätt att i första hand tänka på fjäll och vildmarksområden. När vi skall föra denna lokaliseringsdebatt är det angeläget att vi frigör oss från sådana föreställningar. Visserligen ger väl de väldiga vildmarksområdena denna landsdel sin speciella karaktär och kanske också sin tjusning, men de har inte någon egentlig plats i den lokaliseringspolitiska debatten. Det är efter de stora älvdalarna som vi möter den egentliga bebyggelsen. Där har vi en storslagen och leende natur med en samlad bebyggelse och ett gott bostadsbestånd. Jag vågar påstå att vi där har lika goda förutsättningar i allmänhet för industriell utveckling, framför allt när det gäller den mindre industrin, som man har i många andra delar av landet. Vi skall inte glömma bort att ta med i bilden de personliga tragedier och all den kapitalförstörelse som det måste innebära om man konsekvent försöker flytta människor från dessa bygder till andra delar av landet. Vi har i Norrland stora kommuner. Norrland berörs kanske inte så mycket av den kommunreform som vi nyligen har diskuterat här. I de stora kommunerna där uppe har det utvecklats naturliga kommuncentra som kan leva ett eget liv och som kan ge god samhällsservice och utgöra naturliga centralorter för den omgivande landsbygden. Man vågar väl säga att Norrland alltjämt är en rik landsända. Jag tror inte att det ligger någon romantik i det konstaterandet. Utan skogen, malmen och vattenkraften skulle Sverige inte vara det välmående land som vi ändå anser att det är. Det kan inte vara rimligt eller nationalekonomiskt försvarbart att endast tillgodogöra sig naturrikedomarna och låta en levande bygd med hundraåriga traditioner tyna bort, en bygd som vi ändå i så hög grad är beroende av. Jag skall gärna medge att det i vissa avseenden har satsats ganska rimycket på Norrland och att det vidtagits många betydelsefulla åtgärder för att främja utvecklingen i de norrländska bygderna. Norrland är i många avseenden ett expanderande område, trots de svårigheter som vi nu diskuterar. Universitetet i Umeå beräknas t.ex. inom inte alltför många år ha 10000 studenter. Jag tror att det finns anledning att fästa uppmärksamheten vid vad som där håller på att ske, den integration med övriga delar av landet som här pågår. Studenterna i Umeå kommer inte bara från de norrländska regionerna. Många kommer från Sydoch Mellansverige. De får lära känna förhållandena i Norrland, de får möjlighet att umgås med människorna där, och de får möjlighet att konstatera att det går att leva och bo även i dessa delar av landet. Den integration som försiggår där kommer i fortsättningen att vara av betydelse, inte minst när det gäller den lIokaliseringspolitiska utvecklingen. Det kan väl också sägas att undervisningsväsendet i andra avseenden: är väl utvecklat i Norrland. Yrkesutbildningen är där kanske mera utvecklad och mera påkostad än i många andra delar av landet. För att ta ett exempel kan jag nämna att vi bara i Västerbotten har fyra centrala yrkesskolor, förutom ett stort antal kommunala skolenheter av liknande slag.

En fråga som självfallet kommer in i den här diskussionen är om man skall satsa på en snabbare industriell utveckling i dessa delar av landet och hur man i det sammanhanget skall betrakta den ekonomiska och strukturella utvecklingen över huvud taget i hela vårt land. Vi är medvetna om att det ingalunda saknas förespråkare för den meningen att vårt näringsliv i fortsättningen bör koncentreras till vissa kustområden och de expansiva områdena i Sydoch Mellansverige. Det är med andra ord effektivitetssynpunkten i denna politiska debatt som där kommer till uttryck. Det skall ingalunda bestridas att bestickande argument för ett sådant ställningstagande kan anföras, om man bara ser dessa frågor ur kortsiktiga och rationaliseringspolitiska aspekter. Om man däremot anlägger det långa perspektivet — som jag nog tycker att man bör göra i detta sammanhang — tror jag att det är möjligt att komma fram till ett annat betraktelsesätt.

Vi är medvetna om — det understryks även starkt i utskottets utlåtande — att planering och utredning är nödvändiga ting för att i fortsättningen de åtgärder skall kunna vidtas som bäst främjar de syften som vi vill förverkliga. Samtidigt är det angeläget att man gör klart för sig att här måste någonting ske ganska snabbt. Dessa frågor har varit föremål för utredning mycket länge. Vi hade den stora lokaliseringsutredningen som föregick riksdagens beslut år 1964 om lokaliseringspolitikens inriktning. Vi har haft många utredningar sedan dess, och vi har utredningar som för närvarande pågår och som kan förmodas komma att dra långt ut på tiden. Det är angeläget att konkreta åtgärder vidtas så snabbt som möjligt och att vi inriktar oss på sådana områden där det är möjligt att åstadkomma resultat — utan att avvakta pågående utredningar. När det gäller den lokaliseringspolitiska utvecklingen inom de områden varom här är fråga är det nödvändigt att utgå från vissa grundförutsättningar. Vissa olägenheter är onekligen förknippade med den geografiska belägenheten. Det är angeläget att dessa olägenheter så långt det nu kan vara möjligt elimineras. Jag tror inte att det är alldeles omöjligt. Det vägnät som vi har — och som för all del i många avseenden är ganska bra — kan ytter ligare förbättras där så är erforderligt. Fraktkostnaderna vid statens järnvägar kan nedbringas och utjämnas. Det gäller den tyngre trafiken men inte minst personbefordran och befordran av styckegods. En revision och översyn av taxesättningen, som kan göra SJ konkurrenskraftigt i förhållande till andra företagsformer, är en mycket angelägen sak. Jag tror att det ur ren företagsekonomisk synpunkt från SJ:s speciella utgångspunkter kunde vara en riktig åtgärd. Jag vill i detta sammanhang fästa uppmärksamheten vid det särskilda yttrandet av herr Hagnell till utskottets utlåtande där han bland annat säger följande: »På samma sätt som vi driver en solidarisk politik när det gäller t.ex. medicinkostnader, borde vi föra en solidarisk politik när det gäller att ut jämna dessa transportkostnader. En utjämning norr om en linje Stockholm— Västerås—Örebro av de persontransporter som överstiger 30 å 40 mil synes inte behöva kosta mer än 15 å 25 miljoner kronor årligen av statsmedel. I den mån därigenom en högre beläggning skulle kunna åstadkommas bör kostnaderna kunna bli något lägre.» Jag tror att det är angeläget och viktigt att vi tar vara på och fäster avseende vid dessa synpunkter. Jag skulle vilja rekommendera att man, inte minst när det gäller persontrafiken — där statens järnvägar för närvarande faktiskt inte kan konkurrera med biltrafiken på de långa och medellånga sträckorna verkligen tog sig en funderare på om man inte här har anledning att revidera sin taxepolitik. Tågen går nu halvtomma, och genom en bättre politik skulle man kanske kunna locka människor att använda tågförbindelserna i större utsträckning än de för närvarande gör. I detta sammanhang vill jag betona, även om det kanske inte direkt hör till detta ämne, att jag tror att vi, när vi diskuterar kommunikationerna och statens politik framför allt, bör lägga tonvikten på att betrakta statens järnvägar som en integrerad del i vårt allmänna kommunikationssystem mer än vi hittills gjort. När det gäller de praktiska konkreta åtgärderna i Norrland tror jag att det är angeläget att man också i fortsättningen söker bygga på den företagsamhet och den sysselsättningsbas som redan finns. I det sammanhanget finns nog anledning att räkna med jordbruket också som en i fortsättningen bestående näringsgren.

Jag tror att det medelstora familjejordbruket också framöver kommer att få betydel se ur sysselsättningssynpunkt. Utvecklingen har gått därhän att många lämnat sina jordbruk. Det finns gott om jord och gott om möjligheter att till en billig penning arrendera åkerjord. Många är intresserade av detta, men därav följer också ofta behov av att utvidga och komplettera ekonomibyggnaderna. Det skulle kanske i många fall kunna göras för en ganska rimlig summa, och man skulle därigenom kunna skapa ökad sysselsättning och ökad trygghet för dem som också i fortsättningen vill ägna sig åt denna näring och leva på detta sätt. Jag har i en motion, som behandlats av utskottet, pekat på några punkter som jag tror att det är angeläget att betona när det gäller utvecklingen och när det gäller just möjligheterna att främja en ökad sysselsättning i Norrland. Jag har sammanfattat mina åsikter i sju punkter. Det är tyvärr ett alltför ringa antal för att kunna väcka uppmärksamhet numera, när man på inflytelserikt håll rör sig med ett betydligt större antal punkter. Jag skall ändå tillåta mig att ta upp några av de i motionen angivna punkterna. Jag har, som jag redan berört, framhållit just att det norrländska jordbruket bör beredas möjlighet till statlig stimulans inom de storleksgrupper som med hänsyn till lokala förhållanden befinns mest ändamålsenliga och som, med beaktande av befintliga resurser, rationellt kan utnyttjas utan onödig kapitalförstöring. Jag har betonat, vilket också framhållits tidigare i denna debatt, att det för att främja ett rationellt och uthålligt skogsbruk är angeläget med större statliga insatser genom röjningsoch reproduktionsåtgärder av skilda slag, genom byggande av skogsvägar m.m.

Jag har också pekat på — vilket vi väl alla är överens om — att det vid planering av ny statlig företagsamhet är angeläget att möjligheterna att förlägga denna till Norrland särskilt beaktas. Vidare har jag framhållit att man även vid utläggning av delbeställningar från statens verk och inrättningar — jag tänker i första hand på försvaret — i största möjliga utsträckning borde anlita redan befintliga verkstäder och bransechföretag i Norrland. Genom en allmän central inventering av den privata industrins möjligheter på detta område skulle man också försöka skapa ökade förutsättningar för och intresse för utläggning av delbeställningar av olika slag. En snabbare utbyggnad av vägväsendet, som jag tidigare talat om, får väl allt större betydelse för möjligheterna att ta vara på de råvarutillgångar som vi har i Norrland.

Allteftersom flottlederna läggs ner måste transporterna med nödvändighet gå mer och mer på landsvägarna. Jag har redan pekat på nödvändigheten av en översyn och revision av statens järnvägars taxeoch avgiftspolitik, och jag skall inte vidare beröra den saken.

I en av de reservationer som fogats till detta utskottsutlåtande, nämligen reservation 4, yrkas på en skyndsam ut redning av förutsättningarna för förläggande av en massafabrik till Västerbottens inland. Det är egentligen ingen ny fråga. Den har diskuterats och varit föremål för undersökningar i olika omgångar, men jag tror att man kan ha anledning att ytterligare diskutera och pröva den.

Det är därför angeläget att denna fråga ytterligare belyses och att de möjligheter prövas som otvivelaktigt finns att ta vara på skogens produkter utan att transportfrågorna blir alltför besvärande. Jag vill därför yrka bifall till denna reservation i utskottets utlåtande. Avslutningsvis vill jag säga att det viktigaste i dag — som jag ser det — är att man kan åstadkomma åtgärder som gör det möjligt att bryta den nuvarande trenden och att man försöker åstadkomma någonting som forcerar motståndsvallen i detta fall. Det är alldeles otvivelaktigt så att vi har att räkna med ett motstånd — en bristande kännedom om norrländska förhållanden, en bristande kännedom om de förutsättningar vi har för industriell utveckling och för att över huvud taget leva inom dessa områden. Detta är fortfarande på många håll ett hinder när man vill skapa intresse för företagsetableringar och satsningar i de områden det här gäller. Det är möjligt att man från samhällets sida, när man går in för dessa insatser, i någon mån måste tumma på effektivitetskravet och ge avkall på vissa finslipade nationalekonomiska kalkyler. Men ibland är vi ju inte så förfärligt rädda för djärva satsningar här i riksdagen. Utan att blinka har vi ställt hundratals miljoner kronor till den svenska varvsindustrins förfogande, Jag kritiserar inte alls de åtgärderna. Det är möjligt att de varit befogade och nödvändiga, och motivet har väl egentligen varit att man velat bereda möjlighet till fortsatt sysselsättning åt ett visst antal människor. Motivet är precis detsamma när vi diskuterar dessa frågor. även här gäller det många människor. Det gäller frågan om många människor skall få bo kvar och få sin försörjning i sin egen bygd och i den gamla invanda livsmiljön. Detta är måhända en av de största jämlikhetsfrågor som vi i dag har att diskutera och ta ställning till. Jag ber, herr talman, att få instämma i det yrkande som tidigare har ställts av herr Stefanson, samtidigt som jag yrkar bifall till reservation 4 i utskottets utlåtande.

Herr talman! Det skall villigt erkännas att det inte är så lätt att i ett enda sammanhang och i ett enda grepp nå de mest centrala frågorna i utskottsutlåtandet om lokaliseringspolitiken, som behandlas här i dag. Den hittills förda debatten har berört en rad olika punkter, och främst utskottets talesman, herr Åke Larsson, har för några timmar sedan i talarstolen givit ett klart besked om hur den socialdemokratiska hälften av utskottet ser på dessa frågor. Eftersom jag har haft tillfälle följa debatten i utskottet under de dagar vi ägnat oss åt denna fråga skulle jag ändå vilja komplettera med några reflexioner och allmänna synpunkter. Sedan riksdagen 1964 beslutade den nu praktiserade lokaliseringspolitiken har en hel del omvärderingar gjorts, sannolikt grundade på vunna erfarenheter. Det mest markanta är den ökade skärpan i kravet på en fast samhällelig styrning inom detta område, och vi har hört hur även de borgerliga talarna ställt krav på, såvitt jag kan förstå, en ökad statlig styrning av lokaliseringspolitiken. Detta har framgått både av argumentationen i utskottet och av argumentationen i dagens kammardebatt. Det tycker jag är utomordentligt intressant. Om man skall försöka ta fram den röda tråden i dagens långa lokaliseringsdebatt finner man den i det genomgående kravet på att samhället skall engagera sig i dessa frågor mer resolut än tidigare. Och när man lyssnar till de borgerliga talarna i dag kan man konstatera att ingen av dem ordat om socialdemokratisk tvångsstyrning, statlig dirigism eller socialistisk planhushållning. Dessa begrepp tycks även för de borgerliga talarna ha fått en betydligt mänskligare innebörd sedan man lagt de grövsta propagandafraserna i malpåse. Se bara på de 24 motionsyrkandena och vad som sägs i reservatio nerna och de särskilda yttranden vi just nu behandlar. När den nuvarande iskaliseringapolitiken skulle föras ut i samhället under en försöksperiod utgick man — som kammarens ledamöter väl erinrar sig — ganska allmänt från nödvändigheten av att acceptera en betydande befolkningsomflyttning i vårt land. Inom skogslänen skulle en förflyttning ske söderut och mot Norrlands kustområden. Transportavstånden mellan de svenska industriella anläggningarna och dem som efterfrågar deras produkter skulle bli så korta som möjligt. Sådan var nu en gång tendensen i Europa, förklarade man, och denna måste acceptieras om den svenska industrin på lång sikt skulle kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. Skogsbruksrationaliseringen framtvingade omflyttningar, och utvecklingen på jordbrukets område skulle obevekligen nödvändiggöra omflyttning och omskolning. Från industrins sida drevs tesen att anläggningarna skulle ligga där produktionen kunde ske mest fördelaktigt från allmänna ekonomiska utgångspunkter. Den ekonomiska liberalismen åberopades dock inte utan den aktuella politiken framställdes som ett gemensamt intresse utan ideologiska värderingar. En del motstånd hördes främst från centerpartiet, som drev uppfattningen att målsättningen vore att skapa »ett nät av livskraftiga tätorter» i hela landet. Detia ansågs inte realistiskt, vilket också en senare utveckling hårdhänt har bekräftat, men så lät det år 1964 när vi antog den lokaliseringspolitik som nu praktiseras. Arbeismarknadsmyndigheterna rustade sig också att ta itu med den gigantiska arbetsuppgiften att sköta omskolning och bereda nya arbetstillfällen åt dem som blir överflödiga i sina gamla arbeten. Denna utveckling har varit och blir även i fortsättningen nödvändig. Det är uppenbart, och de länder som genom att föra en annan politik inte accepterar detia uppskjuter en process som ändå tvingar sig fram om inte mycket stora ekonomiska insatser görs från samhällets sida för att motverka en sådan utveckling. Det finns många exempel på detta i Europa — inte minst på jordbrukets område. Vi har sett det när vi diskuterat utvecklingen i Frankrike och jordbruksproblemen i detta land. Vi har mött problemet i anslutning till förhandlingarna om Nordek beträffande de jordbruksfrågor som anmälts av våra nordiska grannländer. Innerst inne torde vi väl också vara ganska överens om att problemet måste angripas, även om det mitt i den rekordstora motionsfloden med 24 yrkanden talas i något dunkla ordalag om garantier för »bygdetrygghet» och anläggande vid Västerbottens fjällkedja av en halvstatlig massafabrik av mycket stora dimensioner. Detta uppslag är ju ett bland de många som utskottet haft att behandla. Herr Per Jacobsson gav nyss i talarstolen sin anslutning till förslaget, vilket är karaktäristiskt för det sätt på vilket denna debatt förs. Om man granskar hur remissinstanserna behandlat frågan finner man att de tyngst vägande och betydelsefullaste av dessa instanser totalt har avfärdat alla dessa funderingar som i högsta grad orealistiska. Den folkpartistiske motionären är ensam reservant i bankout skottet efter denna linje. Men herr Jacobsson yrkar här bifall till motionen. Jag tycker att vi borde studera detta litet närmare eftersom jag finner det så karaktäristiskt för hur resonemanget förs kring en hel del uppslag som kastas fram i detta sammanhang. Viljan att bemästra de stora problem som uppstår till följd av strukturförändringarna är emellertid uppenbar. Gemensamt för alla motionskraven tycks vara ökade krav på samhällsingripanden, även om spännvidden är mycket stor mellan moderata samlingspartiet å ena sidan och utskottsledamoten Hans Hagnells särskilda yttrande å den andra.

De där resonemangen har vi inte hört något av i dagens debatt. Herr Per Jacobsson nämnde i sitt anförande nyss exempel på områden där man skulle kunna göra avkall från gamla liberalistiska principer — han tillhör ju själv ett liberalt parti. Han nämnde bl.a. den satsning som sker för varvsindustrin på Västkusten. Han tillade litet dunkelt att man kanske fick bortse från vissa nationalekonomiska kalkyler i detta sammanhang. Jag vill då erinra om den liberalismens höga visa som Sven Wedén gav uttryck åt för några år sedan när det var modernt att tala om statlig dirigism i nedsättande ordalag. Så här skrev Sven Wedén i en känd folkpartistisk programtidskrift: »Vi befinner oss redan nära den gräns, på andra sidan vilken en fri marknad hotas av en alltmera automatiskt fortgående ockupation genom stat lig dirigism och får allt större svårigheter att tillfredsställande fungera till medborgarnas tjänst. Vi befinner oss också redan nära den gräns, på andra sidan vilken statens inkomstomfördelande verksamhet icke längre endast tjänar syftet att tillgodose socialt berättigade intressen hos folkets breda lager utan också syftet att omfördela samma breda lagers inkomster från användning på de konsumtionsområden de själva på en fri marknad skulle ha bestämt till andra områden. En klar frontställning är således nödvändig gentemot den dirigismens reaktion, som hotar fullföljandet och mångfaldigandet av de väldiga framgångarna under historiens hittills friaste, mest moderna och mest avancerade system för ekonomiskt samhällsliv: en fri marknad, kompletterad med goda sociala garantier. Att denna reaktion slås tillbaka är inte endast eller ens i främsta rummet ett intresse för enskild företagsamhet. Det är ett intresse i första hand för bevarandet av individens frihet att själv utforma sitt liv, vägledd av sina egna önskningar och efter måttet av sin egen förmåga. Endast en fungerande marknad erbjuder då alla de valmöjligheter, förutan vilka någon verklig frihet icke kan finnas.» Man tror nästan att man har slagit upp ett citat av den gamle Adam Smith, men det är ju folkpartiledaren Sven Wedéns lovsång till de liberala idéerna. Jag vill ställa den i relation till de upprepade kraven om ökad samhällelig dirigism i lokaliseringspolitiken. Herr Åkerlund förklarade från denna talarstol vid elvatiden i dag något om att socialdemokraterna nu har blivil mer mogna än tidigare att sträcka ut en hand till borgerligheten. Han sade vidare att socialdemokraterna i bankoutskottet har bemödat sig om att gå de borgerliga till mötes i denna fråga. Jag överlåter åt kammarens ledamöter att själva med tio års perspektiv bakom oss fälla ett omdöme av vad som har skett i detta sammanhang. Nej, nu väntar man sig att farbror staten med sin fasta hand skall ta över och sköta styrningen på ett område där liberalismens osynliga hand enligt deras egen mening alltför länge famlat i det blå. För de kammarledamöter som närmare tagit del av det omfattande utskottsutlåtandet står det klart att åtskilligt av det som yrkas i motionerna redan är föremål för utredning eller arbete på departementsnivå. Sedan motionerna skrevs och statsverkspropositionen lämnades har ytterligare initiativ tagits. Det har upprepade gånger i dag erinrats om den debatt som fördes i riksdagen i går, där regeringen i sitt 11-punktsprogram gav klart besked om vad som är att vänta på detta område. Ett osedvanligt stort antal motioner föreslås bli överlämnade för beaktande till sittande utredningar, men utskottet har tagit fasta på två yrkanden beträffande nya utredningskrav av alldeles särskilt stor betydelse. Det gäller dels frågan om tillsättandet av en parlamentarisk utredning angående <sglesbygdsproblemen, dels tillsättandet av en utredning om produktionskostnaderna i skilda regioner i vårt land. När vi diskuterade hela denna motionsflod var vi från socialdemokratiskt håll överens om att dessa krav var så utomordentligt centrala att det fanns skäl att bifalla dessa två motionsyrkanden. En rad andra yrkanden går åt olika håll och är redan täckta av det utredningsarbete som pågår. Belysningen av glesortsproblemen måste göras från olika utgångspunkter. Det gäller också att klara ut vad som står att vinna genom en fortsatt kraftig befolkningsomflyttning inom och mellan de olika regionerna. Dessa problem kommer vi säkerligen att bli mycket bekanta med under de närmaste åren. Uppslaget till utredningskravet om produktionskostnaderna i skilda regioner har de socialdemokratiska motionärerna funnit i statsverkspropositionen, där frågan behandlas om åtgärder att minska tillväxttakten i de tre storstadsregionerna. Utskottet har funnit det mycket värdefullt att få denna fråga sakligt genomlyst, och vi som representerar storstadsregionerna har givetvis samma intresse som alla andra att få ett väl genomarbetat material för framtida politiska beslut. Av största betydelse är att inte dessa frågor ses genom färgade glasögon — storstadsfientlichet kan lätt leda på villovägar — men vi anser att inrikesminis terns mycket välavvägda och nyanserade skrivning i statsverkspropositionen är en garanti för att de olika faktorerna objektivt kommer att vägas mot varandra. Av helt annat slag är den centerpartimotion som — trots remissorganens negativa synpunkter — på ett onyanserat sätt kräver utflyttning av den statliga förvaltningen från huvudstaden. När man tar del av sådana motioner finns det skäl att befara att motionsförfattaren drabbats av. politisk enögdhet. Herr Johan Olsson från Hälsingland skulle närmare utveckla tankegångarna bakom den här motionen för en. stund sedan, men man fick inte så särskilt mycket större klarhet i hur han ville att frågan skulle drivas. I motionen avspeglas en utpräglad storstadsnegativism som, om den får slå igenom, inte är nyttig för någondera parten när det gäller att angripa dessa frågor. Trots utskottets positiva skrivning och trots de initiativ som tagits av regeringen helt nyligen om regionalpolitiska handlingsprogram har mittenpartierna gjort upprepade försök att till slut få sitt ord ovanpå — efter avslutad sakbehandling. Det visar inte minst vad som sägs i reservationerna 1 och 2 från mittenpartierna. Man säger i de verkliga kärnfrågorna ungefär detsamma som utskottsmajoriteten och undersiryker endast vad som redan sker genom det omfattande utredningsarbete som pågår. Ställer man detta i rela tion till de förnyade krav som förs fram i en centerpartistisk motion i anslutning till kompletteringpropositionen i frågor som redan behandlas i detta sammanhang, ger det ett intryck av hur det går till på en hederlig auktion på den svenska landsbygden .— endast med ett undantag: här har ropats nya bud efter det att klubban redan fallit! Centerpartisterna har velat markera att de vill gå mycket längre än alla andra partier, trots att dessa frågor har behandlats i bankoutskottet, vars utlåtande vi om en stund skall fatta beslut om. ' Ärade kammarledamöter! Vi har väl allmänt den känslan att ingen i detta hus ett enda ögonblick vill förringa de stora problem som anmäler sig på detta område. Utvecklingen själv är en hårdhänt läromästare, och borta är centerpartiets stora slogan från år 1964, då man hade som målsättning att i hela landet utveckla »ett nät av livskraftiga tätorter». Nu har det avlösts av ökade krav på farbror staten och ingen tycks längre vara rädd för statlig dirigism.

Staten måste ge bindande garantier och i handling visa att det ligger allvar bakom utfästelserna». Ärade kammarledamöter! Det är onekligen mycket intressant — och här skall inte moraliseras över det — att folkpartiet nu tar avstånd från gamla liberala värderingar. Det är en nödvändighet, med hänsyn till den utveckling som ägt rum. Vi kan också konstatera att folkpartiets rädsla för den s.k. statliga dirigismen har skingrats. Hur långt man skall gå i statliga utfästelser måste väl ändå vara en fråga med så långvariga konsekvenser att de måste genomlysas i ett grundligt utredningsarbete. Dessa frågor bör med all säkerhet kunna inrymmas i det utredningsarbete som pågår och i de två utredningar som bankoutskottet nu föreslår att riksdagen skall besluta om. Av visst intresse, ur principiella utgångspunkter, är också det särskilda yttrande som avgivits av representanterna för det moderata samlingspartiet. I partiets motion II: 443, underskriven av bl.a. partiledaren Yngve Holmberg, förs en saklig argumentation, från de moderatas egna utgångspunkter. En klar deklaration görs i följande formulering: »Lokaliseringspolitiken bör ges en långsiktig konstruktiv inriktning grundad på marknadsmässiga principer. Lokaliseringspolitiken får inte användas för att konservera orter och områden som inte i nästa generation kan vara integrerade i en allsidig regional arbetsmarknad.» Det verkar nästan vara saxat ur herr Sven Wedéns uppsats i folkpartiets programskrift. De moderatas deklaration är klar, men hur man skall ordna samlingen med centern och folkpartiet i denna fråga är mera ovisst. De moderatas särskilda yttrande i utskottsutlåtandet är emellertid skrivet betydligt spetsigare än motionen. För de ledamöter som inte har hunnit läsa yttrandet citerar jag följande: »En regionalpolitik måste utformas så att den blir stödjande och stimulerande på de orter där förutsättningar för ekonomisk utveckling med rimlig säkerhet kan bedömas vara för handen.» De fortsätter längre fram: »Regionalpolitikens framgång garanteras inte genom en långt driven planhushållning. Politiken bör tvärtom ligga inom ramen för en blandekonomi och får ej spränga denna ram i socialiserande riktning.» Dessa formuleringar hörde vi aldrig i utskottet, men här förnimmer vi på nytt den gamla välkända mörkblå högern under det moderata samlingspartiets ljusblå täckmantel. De moderata varnar på gammalt känt manér för planhushållningstankarna. Man varnar för en utveckling i socialiserande riktning. Men vi noterar att numera tar den moderata högern begreppet blandekonomi i sin mun utan att känna den skräck som partiet självt under många år sökt frammana i en mycket ihärdig propaganda. Ärade kammarledamöter! Det omfattande material som sammanställts i anslutning till årets debatt i lokaliseringsfrågan ger en god bild av vad som sker och vad som planeras ske. Det bör också ses i sitt sammanhang, i anslutning till den femåriga försöksverksamhet som nu går in i sitt slutskede. Av debatten kan dras den slutsatsen att en radikalisering i dessa frågor håller på att ske. Ordet liberalism och uttrycket de ekonomiska krafternas fria spel används allt sparsammare i de borgerligas argumentering, knappast alls i denna debatt. De begreppen nämns säkerligen inte ofta i orter som drabbas av de mycket stora lokaliseringsproblemen och nämns väl med allt mindre framgång ju längre norr om Dalälven man kommer. Vi står inför en viss omprövning av lokaliseringspolitiken. De borgerliga står dessutom inför en betydande ideologisk omprövning. De borgerliga partierna representerar i många avseenden starkt förlegade politiska värderingar. Detta kommer till uttryck på många områden, och det är onekligen mycket klarläggande när det kan ske i ett så konkret sammanhang som i debatten om den svenska lokaliseringspolitiken. Herr talman! Efter att ha deltagit i utskottets grundliga behandling av dessa frågor och med hänsyn till att vi har alla skäl att emotse dels en parlamentarisk utredning om glesbygdsproblematiken, dels en utredning om produk tionskostnaderna i skilda regioner kommer vi att nå ett par av den långsiktiga lokaliseringspolitikens kärnfrågor. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till utskottets utlåtande.

Hårt prövade herr talman! Det anförande som den föregående ärade talaren höll var intressant ur många synpunkter. Jag vill därför göra några randanmärkningar med anledning av vad herr Palm yttrade. Först och främst har jag fått för mig — och det har folk sagt till mig under de senaste åren — att socialdemokratin är ett »ungt parti», ett parti som vill. Jag kan därför inte förstå den terminologi som herr Palm använde när han talade om »farbror staten». är man ung, behöver man inte kallas farbror. Jag tror att herr Palm kan ha anledning att ändra detta uttryckssätt. Herr Palm säger att de icke-socialistiska partierna tvärtemot sin program kräver ökade insatser från samhällets sida. Jag vill, herr Palm, svara med att säga att detta inte behöver innebära någon motsättning. Jag vill för centerpartiets del säga att vi accepterar samhället som sådant. Vi är fullt på det klara med att samhället måste ha vissa uppgifter — jag trodde inte att centern och socialdemokratin skulle behöva ta upp en diskussion om den saken. Herr Palm får alltså föra den debatten med de övriga på den icke-socialistiska sidan. Eftersom herr Palm gjorde en djupt kränkande beskyllning mot sin egen partiledare, herr Erlander, skulle jag vilja fråga herr Palm: Var står herr Palm? Står han på herr Erlanders sida, står han på herr Hagnells sida eller står han på bankoutskottets majoritets sida? Det finns många saker att välja på i detta fall. Herr Palm sysslade under sitt anförande ganska mycket med att framhålla skiljaktigheter mellan de icke-socialistiska partierna. Jag tycker att det bör vara mera intressant för herr Palm att verkligen klara ut för kammaren på vilken linje han själv står. Herr Erlander sade i går att Norrland skulle tillåtas att ha samma nyttigheter som andra landsdelar har. Det är precis vad vi med andra ord sagt, nämligen att vi vill ha ett nät av livskraftiga tätorter över hela landet. Herr Erlander har alltså kommit på vår linje. Vi hälsar honom välkommen; vi vet att han är en klok karl, men var finns herr Palm som indirekt kritiserat herr Erlander? Herr Hagnell har gett en liten sommarantydan i sitt särskilda yttrande. Jag vet inte var herr Palm står, och det är för mig det intressanta just nu. Herr Palm talade vidare om storstadsnegativism. Varför skall man behöva tala om detta? Det ligger ingen storstadsnegativism i att säga att det är bättre att bygga industrier och att skapa arbetstillfällen där folk finns. Att säga detta och att yrka på detta är positivt för storstadsborna. Tack, herr talman!

Herr talman! Man blir litet förvånad över herr Palms inlägg i denna debatt. En lång rad talare från olika partier har, som jag tycker, mycket sakligt behandlat denna fråga och visat en vilja till förståelse över partigränserna och även vilja till insatser för lösandet av ett allvarligt problem. Men herr Palm tycks liksom vilja spela ut partierna mot varandra, och i en allmän surhet kommer han med en rad kritiska omdömen, som ju helt saknar verklighet. motion som jag närmast står för och beträffande vilken jag alltså blev kritiserad för storstadsnegativism — vill jag först erinra om att inrikesministern i statsverkspropositionen mycket klart har uttalat att han anser det nödvändigt att dämpa storstadstillväxten. Han har gjort det på ett så klart och otvetydigt sätt, att det inte råder någon tvekan om vilken uppfattning han har. Han menar att en överkoncentration är till nackdel även för storstäderna. Vad har vi då i motionen skrivit som skulle kunna tolkas som en negativism? Jag citerar: »Överkoncentrationen till stockholmsområdet är, såsom inrikesministern medgivit i årets statsverksproposition, en negativ företeelse. Från samhällsekonomiska synpunkter är det angeläget att storstadstillväxten motverkas. Detsamma gäller från miljöpolitiska utgångspunkter. Det är angeläget att skapa bättre miljöbetingelser för storstadsbefolkningen, men detta önskemål är svårt att tillgodose i en överkoncentration till de centrala delarna av stockholmsområdet. Ur försvarsoch beredskapspolitisk synpunkt är de centrala myndigheternas koncentration till Stockholm också otillfredsställande.» Med denna motion menar vi bara att man skall låta storstaden växa ikapp och bli mera gästvänlig och människovänlig utan att man därför skall locka dit för många människor. Eftersom bankoutskottet har accepterat motionen, är det förvånande att herr Palm kritiserar den. Utskottet skriver på sidan 43 i sitt utlåtande: » Utskottet, som delar uppfattningen att en ökad lokalisering av statlig förvaltningsverksamhet utanför huvudstadsregionen är önskvärd, vill erinra om att riksdagen nyligen beslutat ge Kungl. Maj:t till känna sin anslutning till det nämnda uttalandet av chefen för inrikesdepartementet . Redan de stora svårigheter och kostnader som är förenade med uppgiften att tillgodose statsmyndigheternas lokalbehov i Stockholm talar för att en utveckling av angivet slag bör befrämjas. Värdet av åtgärder i detta syfte ligger givetvis inte bara i den avlastning av stockholmsregionen som äger rum utan i hög grad också i det tillskott av arbetstillfällen som kommer de nya lokaliseringsorterna till del. Detta måste emellertid vägas mot kostnaderna för den ändrade lokaliseringen och mot verkningarna i fråga om effektiviteten hos statsförvaltningen.» : Herr Palm har tydligen inte varit med vid utskottsbehandlingen av dessa frågor. I sitt långa anförande uppehöll han sig till stor del vid att det här var fråga om en statlig styrning. Herr Palm har tydligen helt missuppfattat. lokaliseringspolitiken, Det är väl inte bara fråga om statlig styrning när det gäller lokaliseringspolitiken. Centerpartiet förde fram lokaliseringspolitiken redan i mitten av 1940-talet. Det är givetvis självklart att staten är vårt gemensamma instrument, som skall dra upp ramarna i vårt samhälle och hjälpa till på de områden där staten har möjlighet därtill. Här har vi ju goda exempel på att det inte är fråga om statlig styrning utan om en samverkan med det enskilda näringslivet, Jag kan såsom exempel nämna inrikesministerns initiativ att ta kontakt med storindustrin och hans löfte i går i andra kammaren att också söka kontakt med den mindre industrin. Det är inte fråga om statlig styrning utan gemensamma åtgärder för att lösa ett stort och allvarligt problem. Det innebär inte att bara staten bestämmer, utan att vi tillsammans försöker lösa problemen.

I utskottet har också under de år som gått sedan vi fattade beslutet meningarna i princip varit likartade, även om det i detaljer förekommit olika ställningstaganden. Det angrepp herr Palm riktade mot folkpartiet var ett orättvist angrepp. Jag vill bara säga till herr Palm att socialliberalismen företräder den meningen att vi alla solidariskt skall ta ansvar för de grupper i samhället som har sämre förutsättningar än andra till en rik och meningsfylld tillvaro, och i det avseendet kommer också lokaliseringspolitiken in. Vi har deklarerat det ena året efter det andra att vi anser att staten här skall gripa in och ta sitt ansvar. Det har vi gjort även i år i norrlandsmotionen, där vi framhåller att det är statens uppgift att garantera att människorna i Norrlands inland får en dräglig tillvaro, får arbetstillfällen och den service som vi alla andra får och som måste till för en acceptabel tillvaro. När det gäller den statliga företagsamheten i lokaliseringssammanhang vill jag också hänvisa till att bankoutskottet, som herr Palm tillhör, i sitt utlåtande förra året, nr 64, gjorde ett enhälligt uttalande om de statliga företagen. Där sades att ytterligare åtgärder på detta område »kan från samhällsekonomisk utgångspunkt tänkas vara motiverade. Utskottet vill understryka att nya initiativ beträffande statlig företagsamhet måste på ett naturligt sätt kunna inpassas i det norrländska näringslivets struktur och sålunda inte får menligt inverka på den produktion som nu bedrives i offentlig eller privat regi. ——-— Utskottet vill sålunda understryka önskemålet att ökad uppmärksamhet ägnas åt möjligheterna att genom ytterligare satsning på statliga företag tillgodose kravet på ett växande antal arbetstillfällen i Norrland. Uppslag till samverkan med kommunerna och med det privata näringslivet bör därvid tillvaratas, där så lämpligen kan ske.» Det är ett enhälligt utlåtande, som alltså även folkpartiets representanter i utskottet har biträtt. När det i år har redogjorts för det samarbete som regeringen inlett med näringslivet — vilket jag personligen hoppas skall utvidgas till andra organisationer inom näringslivet än den i utskottsutlåtandet nämnda — har vi också hälsat detta med tillfredsställelse. Vi anser att det krävs ett sådant samarbete mellan stat och näringsliv för att komma till rätta med problemen. Denna folkpartiets inställning till statens ansvar och skyldigheter i fråga om lokaliseringspolitiken kan inte vara någon nyhet för herr Palm.
Herr talman! Också jag blev onekligen en aning överraskad när herr Palm tog till orda. Jag blev överraskad, herr Palm, eftersom jag liksom herr Palm vid alla tillfällen har deltagit i hbankoutskottets behandling av detta ärende. Jag hade inbillat mig att vi vid ungefär den här tidpunkten skulle: ha kunnat gå till votering. Jag finner det anmärkningsvärt att herr Palm — när han nu tar till orda så här i debattens elfte timme — inte säger ett enda ord om att den nuvarande = lokaliseringspolitiken mycket starkt kritiserats. Jag har tidigare sagt att så är fallet — i dag för flera timmar sedan — och har fått instämmanden på den punkten av en hel del av herr Palms meningsfränder både här i riksdagen och ute i landet. Inte heller säger herr Palm ett enda ord om att staten nu har besinnat sig och av utvecklingen tvingats att vända sig till det privata näringslivet med bön om hjälp. Inte heller säger herr Palm ett enda ord om att hela samhällsstrukturen under flera decenniers socialdemokratiskt styre här i landet totalt har ändrat karaktär. Självfallet måste vi inom oppositionen handla under hänsynstagande härtill. Jag blev också mycket överraskad när herr Palm försökte spola bort vad bankoutskottet har skrivit och därmed den enighet som vi efter timmars debatter har försökt komma fram till och som herr Åke Larsson och jag tidigare i dag har ansett vara eftersträvansvärd. Utskottet har ställt sig bakom ett antal motioner med en mängd olika uppslag, bl.a. rörande glesbygdsproblematiken, och säger på sid. 33 i utlåtandet: »Uppenbart är att de föreliggande motionerna innehåller uppslag och synpunkter som förtjänar att beaktas i detta sammanhang.» Herr Palm vill väl inte nu göra gällande att bankoutskottet inte menar någonting med vad utskottet skrivit i sitt utlåtande beträffande dessa mötioner. Jag hade verkligen trott att bankoutskottets ärade ledamöter skulle stå för vad de skrivit och även menar vad de skrivit. För att återkomma till herr Palms resonemang om statlig styrning vill jag säga att det inte är det frågan gäller. Det är här fråga om att vi måste hjälpas åt med samhälleliga insatser, men kalla inte det för statlig styrning, herr Palm. I punkten 3 i herr Erlanders i går framlagda program står det: »Vi avser att i effektiva och lönsamma former expandera den statliga företagsamheten.» Herr Palm kan vara övertygad om att den dag ni för oss kan bevisa att ni verkligen kan få till stånd en statlig företagsamhet som är effektiv och som drivs i lönsamma former kommer inte vi från vårt partis sida att motsätta oss någonting sådant. Men först herr Palm: Upp till bevis på den punkten! Något sådant bevis föreligger i varje fall ännu inte i dag. Med «nuvarande =<:sambhällsstruktur måste självfallet vi inom oppositionen se till att vi får till stånd ett arbete i primärkommuner, ett arbete i regionssammanhang och ett arbete även i rikssammanhang där det allmänna måste vara med.

Herr talman! Herr Palm sade i sitt anförande att vi skalat bort de grövsta propagandafraserna. Det skulle vara av intresse att få någon exemplifiering på vilka propagandafraser som har skalats bort och som har varit så anstötliga. Jag har inte haft tillfälle att delta i bankoutskottets behandling av denna fråga, men fick när jag hörde den kärva tonen i herr Palms anförande nästan det intrycket, att man vid diskussionerna i utskottet inte haft möjlighet att leva ut sina aggressioner på det sätt som man hade behov av och därför valt tillfället att göra det från första kammarens talarstol. Vilken effekt herr Palms utfall kan få vet jag inte, men i varje fall tror jag inte att det kommer att bidra till ett ökat politiskt samförstånd, något som när det gäller dessa speciella spörsmål är i så hög grad angeläget. Herr Palm kritiserade mig för att jag anslutit mig till ett reservationskrav på ytterligare utredning om en massafabrik inom Stensele-Storumanområdet. Han pekar på att de tunga remissinstanserna avstyrkt i detta sammanhang. Jag är medveten om detta och om att det kan göras många och tungt vägande invändningar mot denna tanke. Men jag är också på det klara med att många av herr Palms meningsfränder har varit och alltjämt är hårt engagerade i denna fråga och säkerligen inte heller i dag — trots herr Palms påpekanden — är beredda att släppa denna tanke. Jag tror också den är värd att bearbetas ytterligare. Herr Palm gjorde ett långt citat av herr Wedén, vilket han läste upp med mycket välbehag. Jag tror att detta uttalande — och uttalanden av detta slag över huvud taget — lämpligen bör sättas in i den debattsituation där de förekommit. Diskussionen om den statliga och enskilda företagsamheten är av gammalt datum. Den pågår alltjämt och kommer säkerligen också att pågå under lång tid framöver. Om man vill granska de politiska ledarnas uttalanden i olika sammanhang kan man nog även när det gäller regeringssidan dra fram yttranden som i vissa speciella situationer inte riktigt passar in. I dag är det inte främst frågan om statlig eller enskild företagsamhet. Detta är inte huvudfrågan i denna debatt, och jag tror inte alls att det spörsmålet behöver komma i konflikt med de socialliberala värderingar som är vägledande för folkpartiets agerande härvidlag. Vår näringspolitik bygger för övrigt i huvudsak på den fria företagsamheten. Det är på en blandning av enskild och statlig företagsamhet som också regeringspartiet måste bygga i dagens situation. Jag vågar gå ännu ett steg längre och säga att vi efter ett trettioårigt socialdemokratiskt innehav av regeringsmakten alltjämt i stort sett lever i ett liberalt samhälle.

Herr talman! Att döma av det stora antalet genmälen måste det vara ett mycket ömtåligt område jag gav mig in på när jag som slutvinjett för denna debatt ville markera den glidning som skett från rent ideologiska utgångspunkter. Jag vill på nytt erinra om att utgångspunkten för mitt resonemang var ett inlägg i förmiddags, vari det sades att socialdemokraterna hade närmat sig de borgerligas ståndpunkt i denna fråga. Den som lyssnat på den diskussion som pågått från omkring klockan 11 till nu, klockan 16, har funnit att det ge nomsgående kravet har varit att fler åt gärder skulle vidtagas från samhällets sida och att kraftigare tag skulle tas. Då är det ganska naturligt att man konstaterar att det inom stora grupper av borgerligheten skett en glidning mot den socialdemokratiska ståndpunkten i denna fråga. Vi har då bara anledning att säga välkomna till en gammal socialdemokratisk målsättning, nämligen att samhället bör bedriva en aktiv verksamhet på detta område. Ingen tar avstånd från denna ståndpunkt. Jag vill säga till herr Strandberg att också jag är anhängare av blandekonomi. Det är de flesta socialdemokrater, men jag ville med mitt anförande markera att vi inte är beredda att acceptera den form av blandekonomi som moderata samlingspartiets företrädare uttolkar i sitt särskilda yttrande till bankoutskottets utlåtande. Där tas fram, som jag sade, de gamla kända propagandafraserna om planhushållning, den farliga socialismen osv. Det finns alltså avsevärda nyansskillnader vad gäller begreppet blandekonomi mellan oss socialdemokrater och, vad jag förstår, hela den skala av borgerliga partier som här bedriver olika slag av argumentation. Det finns många exempel på att man även inom partierna tycks ha svårt att klara ut hur man skall ha det med relationerna till staten.

Man kan säga, som det sägs på andra håll: Var så god och välj! Herr Per Jacobsson frågar vilken propagandafras folkpartiet har skalat bort. Jag var egentligen fränare än herr Jacobsson. Jag sade att man hade lagt dessa propagandafraser i malpåse. Vad jag menade var uttrycket statlig dirigism. Det var ett skällsord mot socialdemokratin från borgerligt håll under många år tidigare, men det har inte förekommit i lokaliseringsdebatten, vare sig i utskottet eller här i kammaren. I fråga om massafabriken vill jag bara konstatera att herr Jacobsson visste att det fanns flera remissinstanser och att de flesta avstyrkt. Det var ju hederligt att han gav det beskedet. Herr Nils-Eric Gustafsson var mycket upprörd över att jag använt uttrycket »farbror statens knä». Den klyschan förekom i centerpartistisk valagitation, bland annat på vissa valplakat, i varje fall här i Mellansverige.

Herr talman! Herr Palm läser vad Gunnar Hedlund har sagt. Fortsätt med det, herr Palm! Då kanske vi till ett annat år får en ännu bättre debatt om dessa frågor. Det är det enda råd jag kan ge. Jag vill påminna herr Palm om att jag inte fick något svar på frågan var herr Palm står — om han står med herr Hagnell, med herr Erlander eller med bankoutskottets majoritet. Farbror statens knä — så yttrade sig inte herr Palm i sitt första anförande, så den där affischen är helt inaktuell. Herr Palm talade om »farbror staten». Så kommer det att stå i stenografernas protokoll. Var så säker!

Det är mycket glädjande att så har skett, men herr Palm skall inte säga att detta innebär en statlig styrning. Se på hur lokaliseringspolitiken verkar ute i landet och se på alla de företag som har fått stimulans för att skapa ytterligare arbetstillfällen. Det är ingen statlig styrning i sig själv, och jag hoppas det inte skall bli det i fortsättningen heller. Var står för resten socialdemokratin när det gäller näringspolitiken? Den frågan vill jag ställa med anledning av det exempel som herr Palm tog om att herr Hedlund och herr Antonsson och någon ytterligare skulle haft olika uppfattningar. Var står socialdemokratin? Jag tror att det är betydligt större nyansskillnader när det gäller näringspolitiken mellan olika ledande krafter där. På centerns sida har vi inga meningsskiljaktigheter. Men vi har krävt ett näringspolitiskt program, så att näringslivet vet var regeringen står i de näringspolitiska frågorna. Detta är mycket angeläget i stället för att få olika uttalanden från olika håll då och då.

Herr talman! Det har varit mycket intressant att lyssna till årets lokaliseringspolitiska debatt, inte minst beträffande slutvinjetten. Det är också glädjande att i debattens sista skälvande minut kunna konstatera att det ändå finns allmänt, ökat politiskt intresse och vilja till konkreta insatser för glesbygd och regioner med sysselsättningssvårigheter. Möjligen finns det anledning att i rättvisans namn påpeka att denna problematik inte är unik för Sverige. I Danmark t.ex. avfolkas mindre och större öar, och det hjälper inte att bygga broar. Den danske jordbrukaren får en mycket större årsinkomst genom att, som man där säger, »kasta nyckeln i brunnen och ta arbete i tätorten». Utomlands möter man på många håll stora folkomflyttningsrörelser: i England, Irland och Frankrike. Lokaliseringsoch regionalpolitiska frågor samt glesbygdsproblem diskuteras livligt i internationella handelsoch industrisammanhang. Vi möter dessa frågor i OECD:s handlingar, i EFTA:s skrifter och i EEC-sammanhang, och de diskuteras på många kongresser. Belgien exempelvis underlättar etablering i vissa regioner med investeringsstöd, export stöd, kreditlättnader och statlig upphandling. Luxemburg ger skattelättnader och i vissa fall direkta kapitalsubventioner för nyetablerade företag. Nederländerna stöder sina utvecklingsregioner mycket kraftigt. Västtyskland ger 10 procents skattelättnad åt företag som investerar i t.ex. gruvregioner, där sysselsättningen är vikande. Frankrikes problem och de rapporter som publicerats härom har berörts tidigare här i debatten. I detta sammanhang omnämndes också Industriförbundets ändrade roll — som talaren sade — när det gäller lokaliseringspolitiken i Sverige. Beträffande situationen i Frankrike finns det anledning påpeka att där liksom här finns regioner i söder och i norr med mycket olika industrialiseringsnivå och områden med mycket stora sysselsättningsproblem, medan huvudstaden Paris växt alltmer. I Paris var mer än hälften av landets bil-, verkstadsoch elektriska industri koncentrerad. Ett djärvt grepp togs då för att stoppa denna expansion. Lokaliseringspolitiken i Frankrike inriktades dels på åtta storstadsområden och dels på landets 21 planeringsregioner. På regionplan finns nu etablerat ett samarbete mellan näringsliv och stat genom lokaliseringsbidrag och efter vad man kan förstå väl tilltagna skattelättnader för att locka företag att etablera sig i utvecklingsområdena. Sedan vidtogs en rad andra åtgärder som jag dock inte nu skall gå närmare in på. De lokaliseringspolitiska problemen har tydligen många lösningar.

De lokaliserings politiskt åtgärdande — som det heter nu för tiden — myndigheterna har här ett mycket stort ansvar, inte minst när det gäller Norrlands inland. Men, herr talman, det var egentligen med anledning av reservationen under punkten M och motionsparet I: 737 och II: 843 som jag hade begärt ordet. Under denna motion står det visserligen herr Stenberg m.fl., men det är ett tekniskt missöde som jag överser med, och det är i alla fall den motionen jag talar om. Den gäller turistnäring och lokaliseringspolitiskt stöd, och det är egentligen inte alls någon nyhet att det finns utvecklingsmöjligheter för turistnäringen i norra Sverige. Det har under årens lopp påpekats gång på gång från denna talarstol också under dagens debatt. Om dessa utvecklingsmöjligheter vittnar bl.a. det stigande intresset inte minst från internationellt håll för turistresor till lapplandsområdet, De attraktiva norrlandsmiljöerna behöver emellertid både utvecklas och marknadsföras. Vi motionärer anser att det kan göras via ett produktionsbolag för turism, ett bolag som skapar motiv för turism men också bygger upp arrangemang och marknadsför dessa via resebyråer och researrangörer. Det är således ett konkret lokaliseringspolitiskt förslag som vi har lagt fram. Det är ett förslag för vilket vi också har vädjat om statsmakternas stöd och förståelse. Vi menar att produkter och arrangemang i fråga skall vara anpassade till ortsbefolkningens turistservicekompetens och innebära program av typ stugturism, fritidsfiske, jakt, vandring, kanoting, långfärder på skidor etc. Produktionsbolaget bör byggas på en femårsplan. Vi anser att det bör knytas till en företagarorganisation, t.ex. Expolaris, och givas etableringsbidrag av statsmedel. De av motionärerna framlagda synpunkterna har sammanfattats i ett konkret förslag som förefaller mig vara helt i linje med det förslag om sam arbete mellan stat och privata företag som beträffande lokaliseringspolitiska åtgärder bl.a. offentliggjorts av statsministern i dagarna. Remissinstanserna Reso, Svenska turistföreningen och Svenska turisttrafikförbundet har också understrukit behovet av samordning och ökade regionala resurser för marknadsföring av turism och bl.a. påpekat att ett initiativ i form av produktionsbolag enligt motionärernas förslag skulle kunna väcka intresse i grannländerna och skapa möjligheter att etablera ett samarbete över gränserna, dvs. en ny form av nordiskt samarbete. Jag skall, herr talman, kort och gott be att få ansluta mig till det redan framställda yrkandet om bifall till reservationen 5 i bankoutskottets utlåtande nr 30.

Herr talman! Det är inte min avsikt att med detta anförande dra upp någon längre debatt i narkotikafrågan. Såväl andra lagutskottets utlåtanden nr 59 och 60 som statsutskottets utlåtande nr 113 ger uttryck för en enig uppslutning bakom regeringens insatser, och jag skulle därför i detta fall kunna nöja mig med några få kommentarer. Jag vill emellertid, herr talman, ändå ge några synpunkter på frågan som den nu ligger till. Jag har sagt många gånger tidigare att narkotikaproblemen är svårlösta och fordrar samlade insatser från olika håll. Jag vill erinra om att regeringen i en proposition till förra årets riksdag drog upp samordnade riktlinjer för samhällets åtgärder mot narkotikamissbruket. Det skedde på grundval av två betänkanden från narkomanvårdskommittén som ingående hade behandlat narkotikafrågan. Vi var därför inte oförberedda när narkotikamissbruket på ett oroande sätt ökade under slutet av förra året. Regeringen intensifierade då samhällets åtgärder i en skärpt kamp mot narkotikabranschens profitörer samtidigt som de förebyggande insatserna ökades och vårdinsatserna förstärktes. Det tillsattes då också ett särskilt samarbetsorgan för att stödja de olika myndigheternas olika insatser. I den proposition som nu behandlas har jag närmare redovisat en rad av de olika åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med narkotikamissbruket. Jag vill understryka att det stora allvaret i dessa problem fortfarande finns kvar. Läget för dagen visar likväl att den breda offensiven mot narkotikamissbruket har gett påtagliga resultat. Polisens och tullens verksamhet har lett till att tillgången på narkotika på den illegala marknaden har minskat väsentligt. Den öppna langningen har enligt uppgifter från polisen nästan helt upphört. Den tidigare florerande gatuoch skollangningen har i stort sett försvunnit. Transporterna och smugglingsvägarna har allvarligt störts genom de olika aktionerna. Langarna har tvingats att använda längre och mera invecklade transportvägar. Åtskilliga distributionskedjor har slagits sönder eller fått sitt arbete allvarligt försvårat. Enligt polisen har utländska brottslingar uppgett att man numera undviker Sverige, eftersom risken för upptäckt är för stor och de utdömda straffen stränga. Informationsfrågorna har under våren ägnats stor uppmärksamhet. Syftet har varit att höja det allmänna medvetandet om narkotikaproblemens allvarliga karaktär från såväl individens som samhällets synpunkt. Det material med fakta om narkotika som utarbetats i det särskilda samarbetsorganets regi är numera färdigt och på väg att distribueras 1ill myndigheter och organisationer som medverkar i upplysningsarbetet. Såväl skolmyndigheterna som Sveriges Radio har under våren ägnat stort utrymme åt information i narkotikafrågan. legeringen har i förra veckans konselj beslutat att ställa ett belopp på omkring 1,2 miljon kronor till förfogande för den upplysning om narkotikaproblemen som bedrivs av ungdomsorganisationer, bildningsorganisationer och andra folkrörelser. Sammanlagt kommer ett 40-tal organisationer att delta i kampanjen mot narkotikamissbruket. Av beloppet utgår ungefär 670 000 kronor i form av bidrag ur allmänna arvsfonden som stöd till ungdomsorganisationerna. Bidragen = till vuxenorganisationerna på sammanlagt 560 000 kronor ställs till förfogande av de särskilda medel som riksdagen den 7 maj i år på regeringens förslag har anvisat för upplysningsverksamhet i narkotikafrågor. Folkrörelsernas uppslutning bakom kampanjen är självfallet av stor betydelse. Detta engagemang från ungdomsorganisationer, bildningsorganisationer och andra stora folkrörelser innebär att vi med oförminskad kraft kan fortsätta kampen mot narkotikamissbruket. i år och där den sista konferensen hålls i Stockholm den 30 maj, har allmänt mötts med stort intresse. I konferenserna har regelbundet deltagit representanter för huvudmännen för socialvård och sjukvård, dvs. kommunerna och landstingen, och dessutom representanter för lokala myndigheter och organisationer, som är inriktade på att bekämpa narkotikamissbruket. Under konferenserna har socialstyrelsen sammanträffat med mellan 2 000 och 3 000 personer, som på det lokala planet är engagerade i åtgärderna mot narkotikamissbruket. Enligt socialstyrelsens bedömning har dessa konferenser bidragit till att klarlägga vårdansvaret och principerna för verksamheten på vårdområdet. Socialstyrelsen har vid konferenserna fått en allmän uppslutning från landstingens och kommunernas sida kring de riktlinjer för vård och behandling av narkotikamissbrukare, som redovisats i den nu föreliggande propositionen. Såsom framhålles i propositionen bör vården och behandlingen av narkotikamissbrukare byggas upp som en vårdkedja, som omfattar uppsökande verksamhet, öppen vård, sluten vård och eftervård. En ökad aktivitet behövs och planeras när det gäller den uppsökande verksamheten. Öppen vård bedrivs i stor utsträckning vid de över 200 psykiatriska mottagningar som finns i landet. Så långt man nu kan bedöma har den slutna sjukvården visat sig ha tillräckliga resurser för att klara sina uppgifter beträffande narkotikamissbruket, och den torde alltjämt ha möjligheter att vid behov omdisponera sina resurser. Narkotikamissbrukarna vårdas i regel tillsammans med andra patienter vid sjukhusens psykiatriska avdelningar och utgör för närvarande 3 å 4 procent av det totala antalet patienter på dessa avdelningar. Det besvärligaste problemet på vårdområdet finns i den sista länken i vårdkedjan, alltså inom eftervården. Socialstyrelsen kommer därför att ägna särskild upp märksamhet åt en utbyggnad av denna vårdform. Det stora antal narkotikamissbrukare som finns inom kriminalvården, där man nu lyckats stoppa tillgången till narkotika på de flesta anstalter, ställer stora krav även på kriminalvårdens eftervårdsresurser. Socialstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen är på det klara med att eftervårdsfrågorna kräver ett nära samarbete mellan sjukvård, socialvård och kriminalvård. Vad gäller den ändring i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård, som nu föreligger till behandling och som har tillstyrkts av andra lagutskottet, är det min förhoppning att den skall minska den tveksamhet som hittills rått om sjukvårdens möjligheter att ta sig an vården av narkotikamissbrukare. I samband med riksdagsbehandlingen av lagförslaget har herr Kaijser aktualiserat frågan om rätten att med tvång kvarhålla en narkotikamissbrukare, som inställt sig på sjukhus för frivillig vård. Jag vill i denna fråga instämma i vad andra lagutskottet anfört i sitt utlåtande. Regeringen har tidigare insett att bekämpningen av narkotikamissbruket också fordrar åtgärder på det internationella området. Sverige har sedan länge arbetat med dessa frågor i de internationella organen, bl.a. världshälsoorganisationen. Sedan Sverige från den 1 januari i år blivit representerat i FN:s narkotikakommission har vi fått ökade möjligheter att agera på det internationella planet. Det har redan resulterat i att narkotikakommissionen enhälligt antagit ett förslag till resolution om brådskande kontrollåtgärder beträffande de sex centralstimulerande ämnen som i Sverige anses särskilt farliga.

Herr talman! Narkotikaproblemens allvarliga karaktär fordrar stor vaksamhet och beslutsamma åtgärder både här hemma och på det internationella planet. Vi får inte förledas att slå oss till ro med de positiva resultat som vi nu kan registrera. Kampen mot narkotikamissbruket måste fortsätta med oförminskad kraft. Arbetet måste ständigt föras vidare allteftersom våra kunskaper och erfarenheter på detta område vidgas. Såväl statsutskottets som andra lagutskottets nu föreliggande utlåtanden ger uttryck åt en enig uppslutning bakom regeringens åtgärder och insatser. Jag vill, herr talman, understryka det stora värdet av denna enighet i en utomordentligt viktig och allvarlig frå